Herr talman! I motionen 1186 har jag hemställt om ett ökat anslag till Riksförbundet Sveriges lottakårer. Utskottet svarar att det inom den totala utgiftsramen f. n. inte finns utrymme för en höjning av bidraget. Det är ett konstaterande som är vanligt i försvarssammanhang i dessa dagar. Men det finns vissa speciella omständigheter i det här fallet. ÖB reser land och rike runt och förklarar att inom ramen för de krympande försvarsanslagen vill han prioritera underrättelsetjänsten, befälsutbildningen och frivilligorganisationerna. Chefen för armén har i en skrivelse daterad den 17 oktober 1974 bl.a. anfört följande: ”För att armén i framtiden skall kunna lösa sina uppgifter i fred och krig med minskande ekonomiska resurser är det väsentligt att verksamheten inom hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna fortsätter i minst samma omfattning som hittills. Frivilliga insatser av enskilda och organisationer ökar i betydelse i samma mån som resurserna till den obligatoriska verksamheten minskar. Målet i stort är att öka nuvarande verksamhet. Det är väsentligt att hemvärnet och de frivilliga organisationerna fullföljer sin uppgift som viktiga folkrörelser. Upplysning, rekrytering och utbildning för frivilligförsvaret planläggs och genomförs så att den verksamhet prioriteras som tillför hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna det största antalet medlemmar.” Och sist men inte minst skall jag be att få citera försvarsministern. Statsrådet Holmqvist förklarade för någon vecka sedan inför en informationskonferens i CFF:s regi att ”den största möjliga trovärdigheten åt de ansträngningar vi gör, ger ett stort och välvilligt behandlat frivilligförsvar”. Statsrådet hade också vänligheten att förklara att ”det finns all anledning se över frivilligorganisationernas behov och hjälpa dem”. Faktum är att Riksförbundet Sveriges lottakårer befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Ekonomin är sådan att SLK har stora svårigheter att genomföra sina uppgifter. Den frivilliga insats som burit upp lottarörelsen fortsätter men frivilligheten kan inte i samma utsträckning som tidigare vara gratis. Tillräckliga medel måste finnas på central och regional nivå för att ersätta de kvinnor som leder verksamheten. De fördelar förvärvsarbete ger inte bara i form av lön i dag utan även ATP i morgon gör att alltför många dugliga kvinnor föredrar ett förvärvsarbete framför ett oavlönat arbete inom organisationens regionala och centrala ledning. De funktionärsarvoden som utgår ur statsbidraget är endast avsedda att täcka ökade omkostnader, t.ex. telefon, resor m.m., men är ingen ersättning för utfört arbete. En förbundslottachef, varav det finns 24 i landet, har en arbetsbörda som ungefär motsvarar tre fjärdedels tjänst. Arvodet hon får ligger kanske mellan 5 000 och 10000 kr. Men frivilligheten bör väl inte betalas? kanske någon invänder. Ja, men nämn den folkrörelse som inte har en kärna av funktionärer som har arbetet inom organisationen som heltidssysselsättning och som får ersättning härför. Riksförbundet Sveriges lottakårer är en folkrörelse. SLK har 60 000 medlemmar, 1 000 lokalavdelningar och 24 regionala instanser. De som engagerar sig i SLK som medlemmar har rätt att ställa krav på organisationen, att de skall få meningsfylld utbildning, att de skall engageras i ett aktivt föreningsliv. SLK behöver ett antal dugliga och arvoderade funktionärer som kan se till, att det är meningsfullt för andra att bli medlemmar i organisationen. Det räcker inte längre, herr talman, med välvilliga ord från staber och statsmakter. Det är dags att välja: Önskar man att SLK skall kunna fortsätta att vara en stor frivillig försvarsorganisation?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

Herr talman!

Låt mig också säga att vi — även om det kanske inte framgick av herr Korpås inlägg — ju har tillgång till andra uppgifter också än dem som herr Korpås lämnar oss. Vi är inom försvarsutskottet mycket noggranna när vi handlägger frågor som gäller utvidgande av skjutoch övningsfält eller anläggande av nya sådana, för vi är klart medvetna om hur lätt det är att bygga upp känsloladdade stämningar i en bygd just kring dessa ting. Jag vill också gärna upplysa om att i försvarsutskottet har under årens lopp alla beslut som gällt övningsoch skjutfält hitintills varit enhälliga.

Vi har haft dessa frågor uppe till behandling i riksdagen tre gånger, och varje gång har riksdagen fasthållit vid det ursprungliga beslutet. Även denna gång har frågan om fornlämningarna på skjutfältet granskats omsorgsfullt, och vi har därefter i utskottets skrivning enats om att enhälligt föreslå riksdagen att bifalla utskottets hemställan.

Herr talman! Försvarsutskottet tillstyrker regeringens förslag att planerna rörande skjutfälten Remmene och Sågebacken skall förverkligas. Mygleriet med de här skjutfälten fortsätter alltså. Militären får breda ut sig på ortsbefolkningens bekostnad. Militära skjutfält skall förinta kultur och levande bygd. Såväl i Remmene som i Sågebacken har starka opinionsyttringar förekommit mot militärens krav. Ingen hänsyn har emellertid tagits till denna opinion. Militären har själv fått utreda områdenas lämplighet som skjutfält och de sociala följderna av att skjutfälten kommer till. Militären har sedan, faktiskt inte helt överraskande, kommit till den slutsatsen att de sociala följderna av att områdena används som skjutfält skulle bli ringa. Ortsbefolkningens erfarenhet säger något helt annat. Men, det är de utredande myndigheterna man lyssnar på — det är i detta fall de militära myndigheterna som ju själva är part i målet. Det påstås t.ex. om Sågebacken att endast en gård måste avfolkas. På de andra gårdarna kan man bo kvar, säger militären. Ja, en del kan få arrendera sina bostadshus utan att bruka jord. Men då rycks också deras naturliga försörjning undan. En bonde utan jord kan bara existera i den militära logiken. Bönderna i området äger tillsammans 1 600 hektar. För I 17:s skjutfält begär kronan 15 000 hektar. Utskottet påstår att det företagits undersökningar om fornminnesbeståndet i måloch grupperingsområdena. Dessa undersökningar är emellertid inte särskilt tillförlitliga — det har också påpekats tidigare från denna talarstol. Ett första besök i Sågebacken av folk från riksantikvarieämbetet varade i tre dagar, under vilka dessa personer intervjuade bygdens befolkning om fornminnen. Ett andra besök gjordes för att undersöka fornminnena, men redan efter två dagar kunde undersökningarna inte fullföljas på grund av ymnigt snöfall. Den 18 april i år företog man provskjutningar på Sågebacken för att testa bullerskärmar och undersöka huruvida en familj skulle kunna bo kvar där eller ej. Resultaten av dessa provskjutningar och undersökningar beräknas vara klara tidigast den 2 maj, dvs. först en vecka efter det att vi fattat beslut här i kammaren. Befolkningen i Sågebacken pekade redan 1973 på ett alternativt område för skjutfält åt I 17. Detta låg några kilometer längre bort från regementet. Militären avfärdade detta alternativ bl.a. med att eftersom förflyttning av trupp som regel sker med cykel, så skulle tidsförlusten per dag bli två timmar. Militären påstod att förflyttning med cykel skulle vara regel även i ”kommande organisation”. Där ljög militären. Nu är I 17 alltigenom motoriserat. I 17 är försöksregemente för hela landet när det gäller motorisering. Regementet har enligt en bohuslänsk tidning ”kastat cyklarna”. Det är alltså ett mycket bräckligt beslutsunderlag som riksdagen har fått, både när det gäller Remmene och när det gäller Sågebacken — det har också utförligt utvecklats här av andra talare. Herr talman! Jag har här i kammaren tidigare år skarpt kritiserat planerna på att utvidga skjutfältet i Remmene och på att anlägga ett skjutfält på Sågebacken utanför Uddevalla. Inget har framförts som gendriver den kritik som ortsbefolkningen har gett uttryck för. Inget har heller framförts som ger belägg för att det är ett samhälleligt intresse att dessa skjutfält kommer till stånd. Riksdagen bör utnyttja sin möjlighet att stoppa skjut fälten. Riksdagen bör ta befolkningens parti mot militärbyråkratin. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 1180, som gäller Sågebacken, I 17:s flygfält, och 1184, som handlar om Remmene skjutfält.

Herr talman! Försvarsutskottet har i sitt betänkande nr 13 behandlat förslag om att beställa ytterligare ubåtar under budgetåret 1975/76. Trots att jag har starka förankringar i marinen och på varvet i Karlskrona vågar jag mig på att försvara utskottets ställningstagande i denna fråga. I dag är det på det sättet att Kockums i Malmö står som leverantör av de ubåtar som skall byggas. Karlskronavarvet är underleverantör, varvid man där bygger den ena hälften av ubåten, som sedan monteras och utrustas i Malmö. Det är riktigt att Karlskronavarvet i sin långtidsplanering gärna skulle se ytterligare marina beställningar, och man var mycket besviken när t.ex. patrullbåtsbeställningen gick till de norska varven. Genom de senaste årens fina utveckling har varvet dock lyckats hävda sig väl på den civila marknaden och har i dag fullt upp att göra för den personal som finns där. Bl. a. räknar man med att tillverka stålkonstruktioner till de oljeborrplattformar som skall byggas vid den nya anläggning som Gränges håller på att uppföra i Karlskrona. Genom Statsföretag har ett intimt samarbete utvecklats med andra företag inom gruppen, exempelvis Uddevallavarvet, åt vilket man tillverkar roder och delar till fartygsskrov. Detsamma gäller Götaverken och andra varv, där man också är underleverantör och tillverkar delar till de fartyg som sedan sätts ihop på det beställande varvet. Den satsning som statsmakterna i övrigt gjort på Karlskronavarvet under årens lopp borgar för att varvets sysselsättning inte skall bli beroende av eventuella ubåtsbeställningar, såsom här har framförts i motioner och som det f.ö. inte finns någon ekonomisk täckning för. Beträffande ubåtsförbanden säger försvarsministern att tre ubåtar av typ Näcken är beställda och kommer att levereras under programplaneperioden och att han inte räknar med någon ytterligare anskaffning av denna ubåtstyp. Studier och utveckling av nästa ubåtstyp har planerats in, och seriebeställning förutsätts av chefen för marinen ske sista året i programplaneperioden. Försvarsministern framhåller att det är angeläget att behålla handlingsfriheten att inom landet utveckla och tillverka ubåtar, och han anser därför att fortsatta studier bör bedrivas inom detta område men är inte beredd att ta ställning till de föreslagna utvecklingsoch anskaffningsprogrammen. Utskottsmajoriteten delar försvarsministerns uppfattning och yrkar därför avslag på moderaternas förslag att ytterligare två ubåtar och folkpartiets förslag att ytterligare en ubåt beställs. Utskottet anser liksom ÖB och försvarsministern att kostnaderna för ytterligare fartygsbeställningar inte ryms inom försvarets ekonomiska ramar. Skulle riksdagen bifalla detta önskemål, som f. ö. överensstämmer med marinchefens förslag, innebär det att myndigheterna måste ändra sin planering och omdisponera de resurser som står till förfogande. Utskottet anser att de övervägningar som ÖB gjort efter de olika vapenslagens äskanden är riktiga, och de grundar sig på ingående studier om hur det framtida försvaret skall se ut. När det gäller utvecklingen av en eventuell nästa ubåt, typ A 17, avstyrker utskottet även detta förslag från folkpartiet med hänvisning till den handlingsfrihet i framtiden som vi behöver och att försvarsministern överväger att komma med förslag till nästa budgetår när det gäller utvecklingen av den typen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets betänkande vad gäller ubåtsbeställningar och utvecklingen av eventuellt ny ubåt. Jag skall även säga några ord om utvidgningen av Remmene skjutfält och det nya skjutfältet norr om Uddevalla. Flera talare har ju berört dessa frågor, som aktualiserats genom de motioner som har behandlats i utskottet. Jag skall inte gå särskilt djupt in på frågan utan närmast uppehålla mig vid den diskussion som har förts kring fornlämningarna.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 Utskottet har noga övervägt både motionerna och de resultat som undersökningen har givit. Vi litar helt på det ämbete som handlägger de här frågorna och tror att man skall ta all den hänsyn som är behövlig för att tillgodose motionärernas krav. Skjutfältsdelegationen i Uddevalla började sitt arbete i juni 1974 och uppdrog hösten samma år åt riksantikvarieämbetet att göra en fornminnesinventering av det planerade skjutfältsområdet. Arbetet därmed pågår. Med anledning av den nu aktuella motionen har ämbetet utfört en delinventering omfattande de delar av området som avses komma att utnyttjas som måloch grupperingsområden. Av ämbetets rapport framgår att fornminneslämningarna är sparsamt förekommande inom området. Jag vill understryka vad utskottets ordförande har sagt, att utskottet är medvetet om alla de problem som uppstår vid utvidgning eller anläggande av skjutfält.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 Utskottet förutsätter att de fornlämningar som finns inom områdena konserveras och vårdas enligt riksantikvarieämbetets anvisningar. Ämbetets fortsatta undersökningar bör alltså inte hindra att markförvärven fortsätter. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet motionerna.

Fru talman! Herr Olsson i Asarum säger att ”vi litar helt på ämbetet”. Det kanske kan vara bra att göra det ibland, men man bör också lita på befolkningens ord och lyssna på den opinion som finns. Invånarna i området känner sin trakt väl så bra som ”ämbetet.” Sedan säger herr Olsson att man hade inventerat i Sågebacken och funnit att fornlämningar var sparsamt förekommande inom området. När man var uppe för att titta på dessa fornlämningar var det emellertid ett så ymnigt snöfall att man efter två dagar måste avbryta undersökningen. Kunde man upptäcka dessa sparsamt förekommande fornlämningar ovanför snön? Det kan jag inte förstå.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga herr Olsson i Asarum vad det är för fel på att ta reda på fakta först och besluta sedan. Herr Olsson tycker tydligen att vi kan besluta nu och åtgärda eventuella felaktigheter efteråt. Jag tycker att det är fel, och därför anser jag fortfarande att ett bifall till motionen är riktigt.

Fru talman! Jag menade inte att vi litade mer på ämbetet än på befolkningen. Men vi litar på ämbetet därför att det har experter på området till förfogande, och vi förutsätter att de tar den hänsyn som behövs för att tillfredsställa motionärerna och folket på orten och för att tillvarata de intressen det gäller i fråga om fornlämningar och kulturer. Herr Lindahl i Hamburgsund frågar varför vi inte nu kan avslå propositionens förslag om medel till utbyggnaderna och vänta tills utredningarna är klara. På det vill jag svara att de utredningar som gjorts innan man bestämt sig för platserna m.m. har varit så ingående att man inte tvekat om lämpligheten av platserna i fråga. Vad man däremot ännu inte är på det klara med är de konsekvenser som kan uppstå för miljön, fornlämningarna och kulturen i övrigt. Det är dessa konsekvenser man nu håller på att utreda parallellt med att man fortsätter med de markförvärv som ingår i planerna.
Fru talman! Nu erkände herr Olsson i Asarum att man, medan man håller på med arbetena, får lov att utreda vilka konsekvenser detta egentligen har. Det bekräftar bara vad jag tidigare sagt. Det var roligt att en talesman för utskottet på detta sätt kunde bekräfta att jag har rätt.

Fru talman! Jag skall motstå frestelsen att ta upp tiden med ett inlägg i den allmänna försvarspolitiska debatten. Jag skall här bara ta upp ett litet avsnitt av utskottsbetänkandet — ett avsnitt som förmått förgrymma herr Gustavsson i Nässjö. Han menade att det gäller en bagatell. Jag tycker nog inte att det är en bagatell. Det är en detalj i det hela, men det är en mycket väsentlig detalj. Jag anser att utskottet borde ha kunnat kosta på den litet mer av egna funderingar än vad som ryms på ett par rader, särskilt som ett bifall till det aktuella motionsförslaget inte skulle kosta någonting utan tvärtom skulle göra det möjligt för oss att spara en bra slant. Jag tänker på den säregna publikation som kallas Värnpliktsnytt, först utgiven av försvarsstabens personalvårdsavdelning. Numera sägs bladet vara ”distribuerat” av samma byrå. Vilken djupare mening som ligger i den förändringen är för riksdagen förborgad. Förmodligen har väl den militära sakkunskapen reagerat mot den disciplinnedbrytande tendensen hos tidningen och sett till att man slipper skylta som utgivare i detta sammanhang. Tidningens negativa inverkan vitsordas av allt truppbefäl, och det var därför med oförställd häpnad som man tog del av försvarsministerns likgiltighet inför det här problemet när det aktualiserades i en skrivelse från P 10:s samlade befälskårer. Herr Gustavsson i Nässjö tog nyss upp frågan och sade att det där väl inte var så allvarligt menat av befälskårerna, eftersom ännu inte någon kår har yrkat att tidskriften skall läggas ned. Det händer väl ofta att vi riksdagsmän när vi väckt en motion får brev från olika håll i landet. Ofta är det brev där det undras hur i all sin dar vi har kunnat hitta på något så dumt som det vi framfört i mo tionen. Men en och annan gång händer det faktiskt att man får instämmande brev. Jag har fått ganska många sådana från olika håll i landet sedan jag väckte den här motionen. Jag har på några håll själv ställt precis den fråga som herr Gustavsson i Nässjö ställde: Varför har då inte någon befälskår opponerat sig? Man har då svarat mig: Vi har ju märkt att försvarsministern inte är intresserad av det här, och då tjänar det ingenting till att vi väcker frågan en gång till. — Vi riksdagsmän är inte så finkänsliga, men man är det ute på befälskårerna. När det inom försvarsstaben utges en tidning som aldrig nämner den värnpliktiges skyldigheter och plikter utan bara talar om hans rättigheter, om vad han fordrar eller vad han kräver, och när rubriker i positiv anda förekommer sparsamt men de negativa är desto rikligare förekommande, rubriker som syftar till att förlöjliga eller misstänkliggöra befälet och beröva det dess auktoritet, då är det väl inte så underligt om den värnpliktige känner sig litet desorienterad. Kopplar man sedan ihop det här med försvarsdepartementets mjuka linje i vad avser politisk propaganda innanför kaserngrindarna och med försvarsministerns företrädares öl da munkorgsparagraf för befälet, får man nog konstatera att det är väl sörjt för att de utländska militärattachéerna skall ha någonting att rapportera hem från detta besynnerliga land. Det kan väl inte vara försvarsministern obekant att det här har varit grunden till ett ytterligt allvarligt intermezzo i en av våra garnisonsorter för inte så länge sedan, som så när hade kostat ett utbildningsbefäl livet. Det hela avlöpte den gången lyckligt, och försvarsministern slapp att såsom den ytterst ansvarige bära ett tungt ansvar. Det är inte säkert att det går lika lyckligt nästa gång. I går stod det f. ö. påtalat i pressen ett liknande intermezzo, men i det fallet var sambandet mellan den politiska extremistpropagandan och själva gärningen inte alls klar, och därför kan vi lämna det åsido. Att den som kommer från ett mer eller mindre bekvämt och ombonat civilt liv tycker att det är obehagligt att underkasta sig disciplinens krav i det militära är väl i och för sig inte något märkvärdigt. Men frågar vi personer med krigserfarenhet, inte bara truppbefäl, inte bara stabsbefäl, utan även menige man på slagfältet, så får vi ett ganska samstämmigt svar: Utan en grundläggande disciplin hade de knappast levat i dag. Visst är det obehagligt men ändå nödvändigt för att undvika något än värre. Och den disciplinen måste läras i fred. På slagfältet är det för sent. Jag vill inte för en sekund låta påskina att inte mycket inom försvarsmakten bör förbättras och även kan förbättras. Jag tror att förbandsdemokratin, såsom den bl.a. kommer till uttryck i väl fungerande förbandsnämnder, här är av mycket stort värde. Men den måste hållas inom vissa gränser, eftersom ett krig inte är någon demokratisk företeelse. En åtminstone för en lekman ganska lång erfarenhet av militärtjänst, så gott som helt som truppbefäl, har lärt mig att en negativ inställning hos en värnpliktig nästan alltid beror på bristande information uppifrån - om man nu bortser från vad politisk extremistpropaganda kan ställa till med. Men var i Värnpliktsnytt finner man någon information i positiv anda om varför det behövs disciplin och ofta hård värnpliktsutbildning över huvud taget? Var finner vi ett bestämt avståndstagande från masssjukskrivning och andra sabotagehandlingar? Var finner vi något om varför det för försvarets anseende, inte minst med tanke på utländska iakttagare, är viktigt med ett klanderfritt personligt uppträdande både i och utom tjänsten? Nej, den som söker efter sådant letar förgäves i Värnpliktsnytt. Tidningen skulle kunna ha ett stort värde som säkerhetsventil för både berättigat missnöje och ren kverulans, men så länge den bekostas av rikliga statsmedel måste man enligt min mening se till att den både innehållsmässigt och typografiskt verkar i klart positiv anda. Tidningen har tyvärr valt att gå en annan väg, och försvarsministern vill inte ingripa av hänsyn till den journalistiska friheten. Det är hedervärt att hålla sina underlydande om ryggen, men det kanske också vore hedervärt att hålla även andra kategorier inom försvarsmakten om ryggen —- att understödja dem i stället för motsatsen. Jag har aldrig stuckit under stol med min stora högaktning för försvarsminister Holmqvist personligen, men i detta fall får herr försvarsministern verkligen förlåta mig om jag säger att jag inte förstår honom. Vad försvarsministern kallar hänsyn håller på att urarta till flathet, och en flathet som i händelse av allvar kan bli flathet till döds.

Den uppgiften är redan i sig själv så svår, att den verkligen inte bör ytterligare försvåras genom hugg i ryggen från vad som borde kunna betecknas som de egna. Utskottet ägnar hela tre rader och ett par bokstäver därutöver åt den här motionen: Allt är bra. Låt oss sova vidare. Eftersom jag inte kan dela den åsikten, och allra minst att sömnen skall få kosta närmare 1 milj.kr. av skattebetalarnas pengar, tar jag mig friheten att yrka bifall till motionen 1187.

Fru talman! Jag hade bestämt mig för att inte yttra mig i den här debatten. Jag tycker att utskottets talesmän på ett utmärkt sätt har redogjort för de skillnader som föreligger. Men inför det hämningslösa och okontrollerade inlägg som herr Wachtmeister i Johannishus här gjort ser jag mig nödsakad att säga ett par ord. Herr Wachtmeister, det finns i det här landet en tryckfrihet som gör det möjligt för människor att få lov att uttala sin åsikt om olika ting. Det är ytterst värdefullt att också de värnpliktiga har den rätten. Det är dess bättre så att även representanterna för personalorganisationerna, och jag vågar säga samtliga officerskårer samt de civilanställda, icke har tvekat när det gällt att här slå vakt om tryckfriheten. Herr Wachtmeister har här i dag uppträtt som reaktionär. Men han går alldeles för långt när han också vill göra mig ansvarig för olyckor som kan ha förekommit. Herr Wachtmeister kopplar dessa till förekomsten av extremistgrupper. Med hans argumentering skulle den inställning jag företräder vara orsak till att vi har människor i vårt land som ansluter sig till extremistgrupper. Herr Wachtmeister har gått alldeles för långt. Jag är helt övertygad om att kammaren förstår om jag bara på det här sättet reagerar mot hans inlägg utan att i övrigt kommentera det.

Fru talman! Det är litet förvånande att herr Wachtmeister i Johannishus säger att han har mött en genomgående positiv reaktion på sin motion. Det stämmer inte med verkligheten. Jag vet inte i vilken utsträckning som herr Wachtmeister följer med i vad som skrivs i Sydöstra Sveriges Dagblad — den tidning som är från hans eget hemlän. I den tidningen har man haft intervjuer med berörda personalorganisationer och frågat om reaktionen på herr Wachtmeisters motion. Jag skall bara ta ett par citat. Inom Flottans kompaniofficerssällskap säger man: ”Vi accepterar Värnpliktsnytt i sin nuvarande utformning, säger vice ordföranden Sture Möller, och vill vi skriva i tidningen får vi göra det. Det går inte att komma ifrån att vi är en utsatt grupp, men vi måste tåla kritik. Vi får absolut inte bilda ”en stat i staten".” I Plutonofficersföreningen vid KA 2 säger man: ”Vi stöder helt tidningens chefredaktör Hans Jönsson. Vi behöver Värnpliktsnytt, den är bra och någon anledning till kritik har aldrig funnits. Motionen är ofattbar liksom uttalandet att personalorganisationerna stöder den.” Statsanställdas förbunds tjänstemannaklubb säger: ”Förstår inte hur -—-- kan uttala sig och dra de fackliga organisa tionerna över en kam. Från Statsanställdas förbunds sida anser vi att Värnpliktsnytt ska få fortsätta i sin nuvarande utformning. Det måste finnas ett organ, där de värnpliktiga får komma till tals. Motionen saknar grund och bör inte gå igenom.” Så var det alltså med de ”genomgående positiva reaktionerna” på herr Wachtmeisters motion. Sedan säger herr Wachtmeister att det är märkligt att försvarsledningen inte har reagerat mer mot tidningen. Det kan kanske bero på att tidningen numera distribueras via försvarsstaben, och att man från försvarets sida inte vill ha sitt namn med och vill synas. Men, herr Wachtmeister, det finns en organisationskommitté vid sidan av tidningen som har möjlighet att ta upp synpunkter, som gör det och diskuterar tidningen, med företrädare bl.a. för försvarsstaben, försvarsstabens personalvårdsbyrå och även med företrädare för departementet. Ingen av dessa företrädare har vid någon tidpunkt funnit anledning att rikta sådan kritik. Tvärtom ser de det som ett värde att tidningen finns. Men framför allt, herr Wachtmeister, handlar det om ett värde för de värnpliktiga att få information och en diskussion om de värnpliktigas ekonomiska och sociala villkor. Debatt och öppenhet kan man tjäna på i en demokrati. Det går inte att göra som herr Wachtmeister att på ett reaktionärt sätt säga nej till det som han personligen tycker illa om.

Fru talman! Jag beklagar fortfarande försvarsminister Holmqvists inställning. Jag har inte alls angripit tryckfriheten. Men jag finner det fullkomligt horribelt att det med hjälp av ett anslag på 675 000 kr. — det var den tidigare summan; nu är väl beloppet betydligt högre — skall utges en tidning som inte verkar i entydigt positiv riktning. Skall den betalas med statsmedel kan jag inte finna annat än att den skall ha en klar positiv tendens. Jag kan inte förstå att det är att ingripa mot tryckfriheten på något sätt. Må tidningen gärna komma ut! Men det gäller pengarna, dvs. att vi här anslår 675 000 kr. till den. Än en gång! Var har herr försvarsministern hittat något avståndstagande från sabotageverksamheten inom försvaret i form av t.ex. massjukskrivningar? Det borde väl tas upp i en sådan här tidning. När det gäller det som herr Gustavsson i Nässjö talade om, nämligen de värnpliktigas ekonomiska och sociala villkor, brukar väl kompaniassistenterna kunna redogöra för dessa ganska bra. På förbanden har vi också andra tjänstemän som kan tala om detta. Jag bestrider inte alls att tidningen har mycket stort värde som säkerhetsventil, men då skall också kverulansen å la Aftonbladet uppvägas av information uppifrån i positiv riktning om varför man inte vill vara med om sådana här sjukskrivningar och annat. Jag beklagar att vi inte kan bli överens i den saken. Jag har inte alls försökt att komma åt tidningen som sådan, utan vad jag opponerar mig emot är tidningen som statsfinansierad publikation. Sedan vill jag säga några ord med anledning av vad herr Gustavsson i Nässjö sade om reaktionerna ute på olika håll. Jag är ingen springpojke för befälskårer. Jag kan inta min ståndpunkt efter eget bedömande. Men den tidning som herr Gustavsson i Nässjö refererade till är den tidning där en Värnpliktsnytt närstående journalist har fått sin skolning en gång i tiden. Referaten i den spalten var icke korrekta. Jag har frågat en av de intervjuade, som säger sig ha blivit fel refererad. Men det var enskilda ledamöter — låt vara förtroendemän -— i organisationerna som där uttalade sig. Ingen vet vad man sade utanför deras led.
Fru talman! Ingen av de organisationer som här har nämnts har fört fram tanken på att vi genom att dra in anslaget skulle omöjliggöra utgivningen av tidningen. Herr Wachtmeister är alldeles ensam om den ståndpunkten. Sedan må han här driva skvaller och säga att han uppfattat sakerna på det ena eller andra sättet, och att man sagt att man låtit bli att reagera eftersom man vet att försvarsministern ändå inte är intresserad av dessa frågor. Herr Wachtmeister har med sitt eget inlägg här karakteriserat sig själv som reaktionär och som en person som inte har tillräckligt med förståelse för de värden som demokratin rymmer.
Fru talman! Utöver att jag vill instämma i vad försvarsministern sade, vill jag tillägga att det är litet förvånande att herr Wachtmeister säger att han vänder sig emot att statsfinansiera tidningen. Man kan dra en parallell. Svenska Dagbladet har ju många gånger kvirriga och underliga artiklar på ledaroch nyhetsplats, men den tidningen erhåller statsmedel för sin verksamhet av det skälet att vi i en demokrati anser det vara av värde med en rik och differentierad press, med en stimulerande debatt. Vi anser också att det inom försvaret är av värde med att ha en debatt. I tidningen redogörs inte bara för vilka sakliga förhållanden som gäller i fråga om de ekonomiska och sociala villkoren för de värnpliktiga osv., utan de värnpliktiga får i tidningen en möjlighet att komma till tals. Det tycker jag är viktigt. Sedan är jag glad över att herr Wachtmeister inte är någon springpojke åt organisationerna. Att han skulle vara springpojke åt de fackliga organisationerna hade jag aldrig väntat mig. Men när han säger att han har fått enbart positiva reaktioner på sin motion, finns det anledning att tala om att det också förekommit andra reaktioner från personalorganisationerna. Men om det ligger så mycket tyngd i vad herr Wachtmeister säger, varför har då hans egna partivänner i utskottet inte ställt sig bakom motionen?
Fru talman! Jag vill avsluta det här meningsutbytet med att till herr Gustavsson i Nässjö under åberopande av en religionshistorisk debatt en gång i tiden säga: I haven en annan ande än vi.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av en av de motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet från försvarsutskottet. Det gäller motionen 1175, som tar upp frågan om finansiering av utvecklingsarbetet kring ett efterföljande flygplan till Viggen. Bakgrunden till att motionen har väckts är att det i statsverkspropositionen föreslås ett anslag på 30 milj.kr. till utvecklingsarbetet för en eventuell efterföljare till Viggen. Det anslaget är dubbelt så stort som vad som hittills har satsats på detta utvecklingsarbete. Statsrådet talar i statsverkspropositionen, liksom utskottet i betänkandet, mycket om vikten av handlingsfrihet i fråga om hur flygvapnet i framtiden skall utvecklas och vilka flygplanstyper vi skall ha. Jag vill starkt understryka det som sägs om vikten av en sådan handlingsfrihet. Vi har en försvarsutredning, och det måste vara en av denna utrednings viktigaste uppgifter att bedöma huruvida vi i framtiden skall försöka hänga med i en internationell, vapenteknisk kapplöpning på flygets område eller om vi skall välja andra vägar. Det är naturligtvis mycket betydelsefullt att vi inte under tiden binder upp oss genom stora ekonomiska satsningar på ett utvecklingsarbete så att vi så småningom finner att vi i praktiken inte har någon valfrihet, att de satsningar som hittills gjorts är så stora att vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Trots vad som sägs i statsverkspropositionen och utskottsbetänkandet finns det ingen garanti för att vi får den valfrihet det talas om. Anslagsäskandet innebär, som jag nämnde, en kraftig uppräkning. Det finns ingenting i statsverkspropositionen eller i utskottsbetänkandet som talar om anslagsutvecklingen i framtiden. Det nämns att vi vid nästa budgetbehandling får anledning att ta ställning till hur mycket som skall anslås då till utvecklingsarbetet. Riksdagen har med andra ord ingen som helst överblick över vad detta utvecklingsarbete kan tänkas kosta. I motionen 1175 föreslås att riksdagen skall få tillfälle att ta ställning till en totalram för utvecklingsarbetet kring ett eventuellt nytt flygplan under de närmaste tre budgetåren och att den totalramen skulle ligga i storleksordningen 80 milj.kr. I väntan på att riksdagen får ta ställning till en sådan totalram borde vi anslå 15 milj.kr. för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom konstruktionen med en totalram skulle alltså riksdagen få möjlighet till den överblick som är nödvändig och kunna besluta hur mycket som bör satsas på utvecklingsarbetet innan vi på mer principiella grunder har tagit ställning till vårt flygvapens utveckling i framtiden. I utskottsbetänkandet behandlas den här frågan mycket knapphändigt. Det finns egentligen ingen argumentation alls i betänkandet om varför utskottet motsätter sig att riksdagen skall få tillfälle att ta ställning till en totalram för utvecklingskostnaderna de närmaste tre åren. Förslaget bara avfärdas. Det kan i det här sammanhanget finnas anledning att dra sig till minnes vad som uttalades av den socialdemokratiska partikongressen år 1972. Vid den kongressen förelåg en motion som behandlade Flygplan 80.

Hur regeringen, försvarsministern och de socialdemokratiska företrädarna i försvarsutskottet ser på sin partikongress och i vilken mån de anser att beslut av kongressen skall påverka socialdemokratiskt agerande inom regeringen och riksdagen får naturligtvis anses vara ett socialdemokratiskt, internt bekymmer. Men i det läget att socialdemokraterna inte ens har velat medverka till att riksdagen skall få kontroll över utvecklingen borde det ändå finnas anledning för dem att ta upp en diskussion om sin interna demokrati. Fru talman! Motionen är principiellt riktig. Den behandlar riksdagens möjligheter att kontrollera utvecklingen på försvarsområdet och det vapentekniska området. Många i kammaren har nog i tidigare sammanhang upplevt att utvecklingen har en tendens att springa ifrån riksdagen och försätta den i tvångssituationer. Det är just en ny sådan tvångssituation vi har velat förebygga med den här motionen. Det gäller alltså om vi redan nu skall ange ramarna för utvecklingsarbetet eller om vi skall ta risken till en successiv minskning av vår handlingsfrihet på det här området. Jag vill avsluta med, fru talman, att yrka bifall till motionen 1175.

Fru talman! I samband med behandlingen av försvarsutskottets betänkande nr 13 har, som framgått av debatten, också behandlats motionen 1184. Den tar sikte på en noggrann undersökning och kartläggning av fornlämningar på Remmene skjutfält. Jag delar uppfattning med dem som anser att lokaliseringen av Remmene skjutfält helt nära Herrljunga tätort är olycklig. Den utvidgning av skjutfältet som beslutades av riksdagen 1971 förstärker självklart de ogynnsamma effekter för tätortens utveckling som nu alltmer börjar komma i dagen. Som boende i en av de kommuner som berörs av utvidgningen har den omständighet att jag inte varit medmotionär vid behandlingen av frågan vare sig 1973 eller nu ibland uppfattats så att jag skulle vara anhängare av det utvidgade skjutfältet. Så är självklart inte fallet. Det finns därför anledning att inför kammaren kort redogöra för de ställningstaganden som jag i egenskap av ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Gäsene kommun intog i januari 1970. Jag vill påpeka att det är ett ställningstagande som togs innan beslutet i riksdagen fattades. Det är ganska väsentligt att hålla det i minnet eftersom så mycket sagts med inriktning just på Skaraborgs Edsmären därefter. Den uppfattning som nu delas av praktiskt taget alla, nämligen att anläggningen av ett nytt skjutfält på Kronoparken Skaraborgs Edsmären hade varit ett vida bättre alternativ, intog jag således redan då. Härvidlag stödde jag mig på det i remisshandlingarna redovisade yttrandet av chefen för armén, vilket i ett avsnitt beskriver Skaraborgs Edsmären på följande sätt: ”Kronoparken Skaraborgs Edsmären kan till sin huvuddel användas som skjutfält. Terrängens utformning och markens beskaffenhet är i huvudsak lämplig. Framtida utvecklingsmöjligheter ter sig gynnsamma. Det stora avståndet från Borås och Tångahed liksom intrånget i värdefullt skogsbruk är negativa faktorer, som bör beaktas. Speciella förhållanden inom Kronoparken ter sig främst från ekonomisk synpunkt mindre tilltalande. En väsentlig fördel ur social synpunkt är att skjutfältsförslaget endast berör omkring 10 personer varav 7 är över 50 år. Antalet markägare är ca 20.” Jag anförde de här synpunkterna i en reservation i kommunstyrelsen, som jag sagt, 1970, och förde den reservationen vidare vid kommunfullmäktiges handläggning av remissen. Jag anförde då, och utvecklade med utgångspunkt i nyssnämnda citat bl.a. följande, jag citerar ur min reservation fogad till kommunfullmäktiges handlingar: ”Det är ytterst tillfredsställande kunna konstatera, att detta alternativ i så ringa grad präglas av sociala aspekter i jämförelse med Remmenealternativet. Områdets lämplighet sätts ju på intet sätt i fråga, inte heller vidareutvecklingsmöjligheter. Endast ekonomiska hänsyn synes ha spelat någon roll vid förslagsställningen. Av Kronoparkens 1 762 har är så stor del som 23-24 96 impediment. Detta förtar på intet sätt intrycket av att Skaraborgs Edsmären är ett bra skogsbruksområde. Dock torde varje förvaltning av ekonomisk karaktär, där endast ca 76 96 av produktionsfaktorn kan utnyttjas, bedömas som måttligt god. Beträffande ovan citerade förhållande, som redovisats på hemlig bilaga, synes detta tyda på ett redan befintligt engagemang på Skaraborgs Edsmären. Med denna knappa beskrivning av förhållandena, kan vi endast konstatera, att en redan tidigare etablering i Kronoparken näppeligen talar mot ett fortsatt intrång där. Under alla förhållanden kan det inte utgöra ett argument för Remmene.” Jag sammanfattade mig på följande sätt: ”Med hänvisning till vårt tidigare yttrande samt vad här ovan anförts kan endast den förändringen anföras, att vi på bättre grundade skäl nu kan avvisa Remmenealternativet. Förslaget som det framlagts är ett vanskligt vågmästeri, då man ställer mot varandra sociala skäl i Remmenealternativet mot nästan rent ekonomiska i Skaraborgs Edsmären och vidare fastnar för en prioritering av den ekonomiska faktorn. En slutledning som denna är för oss som kommun helt omöjlig. Ur sammanfattningen i Chefens för Armén förslag framgår, att skulle av olika skäl inte Remmenealternativet kunna genomföras, är det Chefens för Armén uppfattning att Skaraborgs Edsmären skall utgöra stommen i ett helt nytt skjutfält.” Fru talman! Detta förslag lade jag fram som mera ensidigt riktat mot Skaraborgs Edsmären just för att jag ansåg att kommunstyrelsens förslag till yttrande, vilket sedermera blev fullmäktiges beslut, egentligen inte var så klart och distinkt som jag önskade. Jag har ingen anledning, fru talman, att vidare gå in på hur vi har behandlat de här frågorna här i kammaren. Jag kan bara instämma i den fråga som herr Raneskog ställde: Varför använder inte staten sin egen mark? Som en följd av det citat jag nyss läste upp vill jag fråga: Varför fanns det ingen i kommunen som stödde min reservation vid det tillfället? Man blir besviken när man står ensam i sin kommun i en sådan här fråga. Jag var ensam, inte någon enda — det har jag hittills undanhållit kammaren — av de övriga 40 ledamöterna i kommunfullmäktige stödde min reservation som innehöll just de uppfattningar som jag vågar påstå alla undantagslöst nu delar. Det var därför, fru talman, som jag med någon besvikelse och resignation gick upp i talarstolen för att, när man framställt det som om jag stött en utvidgning av Remmene, få klargöra att jag var den som först drev förslaget om Skaraborgs Edsmären innan beslutet fattades här i riksdagen, just vid den tidpunkt då det var rimligt och möjligt att påverka beslutet. Det kanske inte finns någon anledning att gräva mer i detta. Jag har redovisat det ställningstagande som jag gjorde i rätt tid.

Därför har jag avstått från att medverka och jag vet att de flesta, kanske nästan alla, i kommunen förstår att en ändring inte varit möjlig. De har ändå lockats in i denna karusell som blivit så omfattande. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Vad som irriterat mig under senare delen av debatten är de antydningar man gjort från skilda håll om att vi i försvarsutskottet inte ordentligt skulle pröva de förslag som kommer fram i motioner i fråga om just skjutoch övningsfält. När det gäller sådana här frågor, som vi vet är utomordentligt känsliga och berör många människors livssituation och egendom, är vi naturligtvis ytterst noggranna i vår handläggning. Vi tar del av uppgifter inte bara från de direkt berörda ämbetsverken utan också — som i det här fallet — från riksantikvarieämbetet som har att granska dessa frågor. Om det någon gång har hänt att de ansvariga som handlägger dessa frågor inte har haft kontakt med markägare och andra berörda på ett riktigt och trivsamt sätt beklagar jag det. Jag är helt övertygad om att det i så fall är undantag. Jag har många handlingar här som jag skulle kunna läsa ur för att ge stöd för utskottets skrivning vid punkten 51, men jag vill säga till mina kamrater i kammaren att de handlingarna finns att ta del av på försvarsutskottets kansli. Med detta, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets enhälliga förslag vad gäller punkten 51.
Fru talman! Från flera ledamöter har här avgetts deklarationer beträffande skjutfältsfrågan. Jag vill därför bara redovisa några synpunkter från oss inom folkpartiet som är engagerade i den här frågan. I anledning av propositionen 110 år 1971 föreslog representanter för alla riksdagspartier att riksdagen skulle avslå förslaget om förvärv av mark för utökning av Remmenefältet. I en flerpartimotion med herr Antby från folkpartiet som första namn pekades på den lösning som från civil och militär synpunkt skulle vara lämpligast, dvs. att förlägga fältet till det av utredningen föreslagna och godtagbara alternativområdet. Vi menade också att uttalanden från kommuner, naturvårdare och de människor som berördes av utbyggnaden i Remmene hade så vägande skäl bakom sig att den presenterade alternativlösningen borde ha kommit i fråga. Det beslut som riksdagen sedan fattade i maj 1971 kommer — det hävdade vi då och hävdar fortfarande — att innebära stora sociala konsekvenser och olägenheter för dem som bor i områdets omedelbara närhet. Ju större ett sådant område blir, desto fler människor kommer också att bo intill skjutfältet. Såsom vi framförde i motionen och i debatten 1971 kan fältet inte heller efter den här ökningen anses fullt acceptabelt ur militär synpunkt. Därtill kommer de regionalpolitiska problemen. Jag efterlyste i debatten den 14 mars 1973 besked om statsmakternas inställning i fråga om kompensation för de berörda kommunerna, som genom skjutfältets utvidgning missar sina expansionsmöjligheter och möjligheterna till en naturlig och god utveckling. Där menar jag att statsmakterna måste besinna sitt ansvar ur regionalpolitisk synpunkt. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag vill peka på att det här, som vi flera gånger har sagt, inte bara är ett jordbrukspolitiskt eller militärt problem; det är i mycket högre grad ett miljömässigt och socialpolitiskt problem.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 12 behandlas den del av propositionen nr 14 som rör fritidsledarutbildningen vid folkhögskolor. Folkhögskolorna svarar för den största delen av utbildningen för ungdomsoch fritidsledare. Utbildningen har vuxit fram för att tillgodose behoven främst inom ungdomsoch idrottsorganisationerna och inom kommunerna. Med den förankring inom folkrörelserna som många folkhögskolor har är det naturligt att just dessa skolor funnit en sådan utbildning angelägen. Ungdomsoch fritidsledarutbildningen har behandlats av flera utredningar. Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för ungdomsledarutbildning föreslog år 1971 bl.a. yrkesinriktad fritidsledarutbildning vid folkhögskolor. Detta förslag aktualiserade frågan om folkhögskolans roll i yrkesutbildningen. Förslaget överlämnades till folkhögskoleutredningen. I sitt delbetänkande Folkhögskolans fritidsledarutbildning har utredningen lagt fram förslag om en yrkesinriktad fritidsledarutbildning vid folkhögskolor.

Yrkespraktik skall vara en central del i fritidsledarutbildningen. I propositionen föreslås en tilläggsresurs för fritidsledarutbildningen i form av ett statsbidrag på 500 kr. per elev och årskurs. Medlen avses kunna utnyttjas på olika sätt vid skilda skolor, bl.a. beroende på avståndet mellan skola och praktikplats. Utredningens förslag, som presenterades förra året, var väl genomarbetat och genomtänkt. Utredningen gav svaret på ett av de svåraste problemen i fritidsledarutbildningen, nämligen lärarnas tjänsteförhållanden under de veckor eleverna gör sin heltidspraktik. Förslaget innebär att man i sin tjänst skulle få räkna in ett visst antal timmar som skulle tilldelas skolorna med utgångspunkt i 16 undervisningstimmar per elev och läsår. Lärarnas tjänster skulle alltså bestå av två delar: dels de vanliga lektionerna, teoridelen, som framräknats på vanligt folkhögskolevis enligt den s.k. 2,2-regeln, dels de timmar som i form av tilldelning av 16 undervisningstimmar per elev skulle tillkomma under praktikveckorna. Detta förslag hade det positiva med sig att lärarna kunde få räkna sina praktikbesök, vilka de alltså skulle göra ute hos eleverna under praktiken, som en del av sin tjänstgöring. Regeringen har inte velat acceptera folkhögskoleutredningens förslag utan föreslår riksdagen att skolorna skall få en allmän, icke bunden resurs på 500 kr. per elev och läsår. Utbildningsutskottet har liksom vi motionärer ansett att regeringsförslaget varit alltför otillräckligt och föreslår en uppräkning med 200 000 kr. Även om jag som motionär anser att det är i minsta laget, så tror jag att denna förstärkning är av utomordentlig betydelse. Jag vill ändå förmena att folkhögskoleutredningens förslag, som innebär ett tillskott av lärartimmar, hade varit att föredra. Då hade man haft en regel som följt automatiken i de kostnadsfördyringar som sker år från år. Jag hoppas att regeringen vid kommande bedömning av detta anslag ånyo överväger det förslag som folkhögskoleutredningen lagt fram och som enligt min mening är bättre. Fru talman! Det finns ändå anledning att notera att utbildningsutskottet genom att förbättra propositionsförslaget markerat en vilja att skapa en så bra fritidsledarutbildning som möjligt, och därför ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Jonsson i Alingsås har tydligen räknat med att ingen av kammarens ledamöter har läst förevarande utskottsbetänkande, och därför har han valt metoden att själv läsa upp huvuddelen av betänkandet —- med ett förtvivlat hopp om att någon skulle lyssna på honom. Jag har ingen anledning att upprepa vad som står i betänkandet utan hänvisar bara till detsamma och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Propositionen om det statliga ungdomsstödet är någonting som har vållat kulturutskottet en hel del tankemöda, innan vi har kommit fram till det betänkande som i dag ligger på riksdagens bord. I en rad motioner har det påtalats brister i propositionen, och vi har i utskottet kunnat nå enighet på flera punkter som innebär klara förbättringar i förhållande till propositionen. Även om det inte har funnits förutsättningar att tillgodose alla de motionskrav som ställts ger en genomläsning av utskottets betänkande ändå belägg för att utskottet har bemödat sig om att gå motionärerna till mötes. Det hör till utskottsarbetets realiteter att man sällan lyckas nå fram till resultat som alla är nöjda med. Betänkandet är resultatet av en kompromiss mellan olika meningsriktningar. Den viktigaste förändring som föreslås i propositionen om ungdomsstödet är att stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet skall utformas efter nya principer. Som villkor för att en organisation skall få stöd krävs att organisationen skall vara uppbyggd efter gängse demokratiska principer, bedriva verksamhet huvudsakligen bland barn och ungdom, omfatta minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år och ha verksamma lokalavdelningar i minst hälften av landstingskommunerna. I utskottet har det rått fullständig enighet om att det är värdefullt att den statliga bidragsgivningen kan ske efter klara och entydiga riktlinjer och så rättvist som möjligt. Från centerns sida har vi bl.a. pekat på att det är betydelsefullt att nå fram till en klarare medlemsdefinition än som används i dag och bestämmelser som utformas så att de olika ungdomsorganisationerna får likartade förutsättningar för sitt arbete. I en rad motioner har man givit uttryck för oro inför hur ett antal organisationer kommer att beröras av det nya systemet som det är utformat i propositionen och de ställningstaganden som där görs till organisationernas möjligheter att komma in i det generella bidragssystemet. Det har varit möjligt att uppnå enighet i utskottet om att i bidragssystemet större hänsyn måste tas till dessa organisationer. Utskottet anser att det är motiverat att en organisation som inte till alla delar fyller bidragsvillkoren för det generella stödet efter en bedömning i varje särskilt fall, exempelvis i fråga om medlemsbegreppet och organisationsformen, skall kunna få statligt stöd. Denna bedömning får förutsättas ske vid överläggningar med vederbörande organisation. Utskottet har också givit uttryck för uppfattningen att Riksförbundet Kyrkans ungdom inte skall särbehandlas på det sätt som har föreslagits i propositionen. Vidare anser utskottet att ingen av de nuvarande s.k. tröskelorganisationerna skall bli utan bidrag under de närmaste åren. De som inte är berättigade till bidrag enligt de generella reglerna skall under en övergångstid på tre år få ett stegvis minskat bidrag. Detta är betydelsefullt för att organisationerna under rimliga förhållanden skall kunna planera sitt arbete, och det innebär att organisationer också fortsättningsvis kan få de kommunala bidrag som på många håll är utformade efter den nu gällande ordningen för statsbidragsgivningen. Det är helt klart att det i dag brister i samordningen av samhällets stöd till barnoch ungdomsverksamheten. Ett enigt utskott erinrar regeringen om att riksdagen 1972 begärde en skyndsam översyn av frågan om en effektivare samordning av handläggningen av ungdomsfrågorna. Ett enigt utskott erinrar också regeringen om att riksdagen 1973 begärde en skyndsam översyn av samhällets totala stöd till ungdomsverksamheten. Riksdagens mening var att detta borde ske skyndsamt och att företrädare för såväl bidragsgivarna på det statliga och kommunala planet som organisationerna skulle delta i arbetet. Att utskottet nu i ett tillkännagivande till regeringen påtalar detta får ses som en mycket bestämd meningsyttring om att arbetet bör bedrivas på det sätt riksdagen begärt och inom en snar framtid leda fram till resultat. Vi har från centerns sida lagt stor vikt vid att det nya stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet skall utformas så, att bidragssystemet blir enkelt och rättvist. Bidragssystemet skall ge organisationerna tillfredsställande arbetsmöjligheter och inte verka styrande på organisationernas medlemsstruktur. Vi kan konstatera att vi i utskottet inte lyckats helt med detta. Det har däremot funnits förutsättningar att få till stånd en övergång till förslagsanslag i fråga om det lokala aktivitetsstödet, vilket riksdagen uttalat sig för redan 1971 då stödet tillkom. Vi har från centerns sida återkommit till detta i motioner och reservationer under de år som gått sedan dess. Även det centrala stödet kommer nu, i och med det förslag utskottet framlägger, att utgå som förslagsanslag. För det centrala stödet innebär detta att det rörliga bidraget kommer att utgå med ett fast belopp per medlem, vilket är av väsentlig betydelse för organisationerna. En sådan ordning har vi länge eftersträvat från centerns sida. Vi beklagar att föredragande statsråd och utskottet inte också följer statens ungdomsråds förslag om att beloppet skall vara 20 kr. per medlem för alla medlemmar över 3 000, utan i stället föreslår vissa avtrappningsregler. Som framgår av motionen 1917 och ett särskilt yttrande till utskottets betänkande anser vi från centern att kraven på centrala insatser, på t.ex. utbildning och information, växer med medlemsantalet i organisationerna. Avtrappningsreglerna bör, menar vi, snarast tas bort. Vi beklagar att det inte varit möjligt att uppnå majoritet för en övergång till förslagsanslag vad gäller det lokala aktivitetsstödet med fullt beaktande av den bidragsnorm som riksdagen angav 1971. Från centerns och folkpartiets sida har vi tvingats begära detta i en reservation. Även vänsterpartiet kommunisterna går fram med en reservation. Utskottsmajoriteten, dvs. socialdemokraterna i sällskap med moderaterna, vill nämligen inte dra konsekvenserna av det beslut riksdagen fattade 1971 om en bidragsnorm på 10 kr. per sammankomst. Utskottet är enigt om att det förhållandet att anslaget f.n. är ett reservationsanslag är av avgörande betydelse för hur bidragssystemet fungerar. Räcker anslaget inte till, reduceras nämligen bidragsbeloppet per sammankomst. Utskottet är enigt om att bidragsbeloppet inte behöver reduceras, om man går över från reservationsanslag till förslagsanslag, eftersom anslaget då kan överskridas. Utskottet är enigt i bedömningen att anslaget måste höjas väsentligt om bidraget skall utgå med 10 kr. per sammankomst. Vad föreslår då utskottsmajoriteten? För det första att man skall gå över till förslagsanslag. För det andra att bidraget skall utgå med ett bestämt belopp per sammankomst. För det tredje att anslaget inte skall höjas. Utskottsmajoriteten ger med detta sken av att de förväntningar man har anledning att ställa på det bidragssystem riksdagen införde 1971 kommer att infrias i och med att man går över till förslagsanslag. Sanningen är en annan. Eftersom utskottsmajoriteten inte anser det möjligt att höja anslaget utöver det belopp som föreslagits i propositionen, dvs. 33,5 milj.kr., blir innebörden att man i stället får tumma på bidragsnormen. Om bidragets storlek säger utskottsmajoriteten följande: ”Utskottet ser det som önskvärt att ungdomsorganisationerna för nästa budgetår erhåller ett bidrag per sammankomst som är minst lika stort som det bidrag som kommer att utgå under innevarande budgetår.” Det skall vidare enligt majoritetsskrivningen vara en utgångspunkt att bidraget inte sätts lägre än det bidrag som kommer att utgå innevarande budgetår. Med det beslut som riksdagen fattade 1971 om det lokala aktivitetsstödet har organisationerna förväntat att bidragsnormen skall uppfyllas. Bidraget har emellertid hittills legat väsentligt under 10 kr. per sammankomst. Vad utskottsmajoriteten nu vill ge regeringen, organisationerna och kommunerna, som i sin tur betalar ut kommunala bidrag till organisationerna, besked om är att det är önskvärt att det statliga bidraget nästa år inte blir lägre än i år. Utskottsmajoriteten har därmed undanröjt varje misstanke om att majoriteten vill göra några ansträngningar för att föra bidraget upp till den nivå som statsbidragsbestämmelserna anger. Ambitionerna inskränker sig till att organisationerna inte skall få det sämre. Jag kan försäkra utskottsmajoriteten att det inte är med några applåder som organisationerna och kommunerna hälsar det beskedet. Majoriteten har inte kunnat bestämma sig för hur stort bidraget till organisationerna skall bli. Det är regeringen som skall få i uppdrag att fastställa detta efter det att slutredovisningarna kommit in och man framemot hösten fått klarhet i hur stort bidrag som kommer att utgå för innevarande budgetår. Det innebär inte någon väsentlig förbättring för organisationernas planeringsarbete. Organisationerna är nu i full färd med att planera för höstens verksamhet, men de kommer först om flera månader att få besked om vilket bidrag de kan räkna med. Varför väljer då utskottsmajoriteten en så krånglig lösning? Varför vill socialdemokraterna och moderaterna inte nu precisera ett bidragsbelopp? Varför skall det bara vara en utgångspunkt att bidraget inte skall sänkas i förhållande till i år? En anledning kan vara att utskottsmajoriteten misstänker att anslaget är för snävt tilltaget för att ge utrymme för en oförändrad bidragsnivå i förhållande till i år. Detta framskymtar mellan raderna. Det skulle i så fall förklara de vaga ordalagen och de mycket lågt ställda ambitionerna. Jag räknar med att herr Andersson i Lycksele senare här i debatten kommer att utveckla sina synpunkter på om utskottsmajoritetens ståndpunkt på något sätt kan sägas ingå i en framåtsyftande ungdomspolitik. Är det här de nya tongångarna i den ungdomspolitik som moderaterna och socialdemokraterna gemensamt lanserar?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 Det är 10 miljoner mer än utskottsmajoriteten bygger sitt förslag på, och det är 8,5 milj.kr. mer än som föreslås i reservationerna från vänsterpartiet kommunisterna. De krav som ställs av vänsterpartiet kommunisterna om att bidraget skall utgå med 10 kr. och att antalet bidragsberättigade sammankomster kraftigt skall utvidgas genom en sänkning av åldersgränsen från 12 till 7 år är helt orealistiska inom ramen för den anslagshöjning man föreslår med enbart 1,5 milj.kr. Den kraftiga uppräkning vi begär från centerns och folkpartiets sida är den naturliga konsekvensen av 1971 års beslut och av att en övergång nu sker till förslagsanslag. Låt mig något beröra en annan livligt omdiskuterad punkt som har med det lokala aktivitetsstödet att göra. I ett par motioner krävs att åldersgränsen för det lokala aktivitetsstödet skall sänkas från 12 till 7 år. Vi anser inom centern att det är viktigt att samhället stöder ungdomsoch barnorganisationernas verksamhet i den här åldersgruppen. Just denna åldersgrupp är eftersatt, och vi har hittills ägnat alltför liten omsorg åt dessa barns behov av aktivitet och trygg och meningsfylld frihet. Vi måste nu uppmärksamma detta bättre, ge ett effektivare stöd till fritidsverksamheten och ägna större omsorg åt barnen i dessa åldrar över huvud taget, t.ex. när vi utformar bostadsmiljöerna. Under senare år har ungdomsorganisationerna på ett förtjänstfullt sätt byggt ut sin verksamhet i denna åldersgrupp, till en del med hjälp av kommunalt stöd och till en del med hjälp av de statliga bidrag som utgått till försöksverksamhet. Att, såsom propositionen föreslår, stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet i sin helhet nu kommer att baseras på den lägre åldersgränsen är ett steg i rätt riktning och något som från centerns sida tidigare krävts i motioner till riksdagen. Det är rimligt att man strävar efter att samma åldersgräns sätts också för det lokala aktivitetsstödet. Från centerns sida menar vi att det är lämpligt att frågan om ett utvidgat stöd till verksamheten bland barn tas upp till behandling i samband med de förslag som snart är att vänta med anledning av betänkandena från barnstugeutredningen och utredningen om skolans inre arbete. I motionen 1975:1917 har vi från centerhåll begärt att ett särskilt stöd skall ges till politiskt informationsarbete bland ungdom, vilket också föreslagits från statens ungdomsråd. Centern ser det som angeläget att de politiska ungdomsförbunden stimuleras i sitt informationsarbete, inte minst mot bakgrund av den sänkta rösträttsåldern och de nya informationsuppgifter som i olika sammanhang läggs på ungdomsförbunden. Flera undersökningar som gjorts i statens ungdomsråds regi visar att det finns en oroande likgiltighet och negativism till politik och politiskt arbete bland stora ungdomsgrupper. Med hänsyn till de anslagsökningar vi nu begär har vi i centern inte sett det som möjligt att nu följa upp kravet på 2 milj.kr. för detta ändamål i en reservation. Vi noterar ändå med viss tillfredsställelse att utskottets ledamöter med undantag av moderaterna anser att det finns skäl att införa ett särskilt informationsstöd. Det finns således all anledning att snarast möjligt återkomma i denna fråga. Fru talman! Jag har tidigare yrkat bifall till reservationen 2. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Fru talman! Önskvärdheten, nödvändigheten och nyttan av att med statliga medel hjälpa ungdomsorganisationerna i deras arbete torde väl numera för så gott som alla vara höjda över allt tvivel. De pengar som satsas på detta område torde, rätt använda, bli de bäst räntabla som tänkas kan — inte i klingande mynt men väl i stora skaror av barn och ungdomar som genom organisationernas verksamhet får en tillvaro fylld av mera mening och glädje. På få områden är det mera tacksamt att arbeta än just bland barn och ungdomar — tacksamt emedan entusiasm och glädje står så högt i tak och villigheten att åstadkomma goda resultat är så utpräglad hos de flesta av medlemmarna. Ungdomsorganisationernas arbete bör inte bara ses från sysselsättningsoch förströelsesynpunkt. Den fostrande betydelsen såsom exempelvis ökande känsla för laganda, kamratskap, hänsynstagande till andra och över huvud taget fair play är ovärderlig. Att många ungdomar genom ungdomsorganisationernas verksamhet undgått att hamna i kriminalstatistiken eller bland alkoholisternas och narkotikamissbrukarnas tyvärr ändå alltför stora skara är omvittnat. Det är bl.a. för allt detta som bidragen till ungdomsorganisationernas verksamhet och frågor i samband därmed i alla avseenden är så betydelsefulla.

Propositionens förslag om att varje organisation med en godkänd central instans skall erhålla ett stöd eller bidrag på 150 000 kr. i botten så att säga och ett rörligt medlemsbidrag, beräknat i en fallande skala i proportion till medlemsantalets storlek räknat i stigande skala, synes i stort vara en riktig konstruktion. Man kan naturligtvis diskutera huruvida det rörliga bidraget bör vara ett konstant belopp per medlem eller inte. Det senare systemet skulle dock otvivelaktigt gynna de mycket stora organisationerna på de mindres bekostnad. Dessutom torde det vara fastslaget att grundkostnaderna i en organisation inte stiger i jämn proportion med medlemsantalet utan är relativt konstant. I en stor organisation är alltså de sista medlemmarna billigare, om man så får säga, än i de mindre. Detta är ett förhållande som kanske ännu mera borde beaktas när det gäller stödet till de etablerade politiska partierna, men det är en annan historia. Kriterierna för medlemskap är däremot ett problem som väl tarvar en ytterligare begrundan och utredning. Propositionens definition på medlemskap i form av betalande medlemmar med visst inflytande i resp. organisations beslutandeprocess är i och för sig politiskt rak och enkel. Men det växer som bekant många blomster i Vår Herres hage, och alla är vi inte lika. Det finns organisationer som av etiska grundpremisser inte passar in i den statliga mallen. Jag tänker då på bl.a. vissa organisationer som är uppbyggda på kristna medlemskriterier, där penningen som sådan i form av medlemsavgifter inte är utslagsgivande utan i stället rent andligt etiska synpunkter och kvalifikationer och där medlemsinflytandet inte räknas i form av rösträtt utan mera i medlemskapet som sådant. Här tarvas sålunda en ytterligare penetrering och precisering, ty dessa organisationer utför ju bevisligen ett lika värdefullt arbete bland barn och ungdom som övriga i. propositionen legaliserade organisationer. Man tänker i detta sammanhang på bl.a. Pingströrelsens ungdomsrörelse och Riksförbundet Kyrkans Ungdom. Nu har ju inte organisationer av sistnämnda typ blivit lämnade kvar i glömskans öken. De av kammarens ärade ledamöter som penetrerat utskottsbetänkandet har säkerligen funnit att kulturutskottet inte bara genom sin skrivning garanterat dylika organisationer lokala bidragsmöjligheter, oberoende av central status, utan att dessutom den centrala organisationsformen för resp. organisationer förväntas bli föremål för överläggningar mellan regeringen och resp. organisationer. Man kan naturligtvis nära en saktmodig begrundan huruvida riksdag och regering utan vidare skall kunna beordra exempelvis landsting och primärkommuner att inte snegla på huruvida centralt bidrag utgår eller ej och att detta ej skall vara utslagsgivande för det eventuella lokala bidraget. Man får ju inte rubba den kommunala självbestämmanderätten. Men underligt vore det om de lokala myndigheterna skulle vara så till den grad formalistiska och stelbenta att man helt såg bort från den stora betydelse de lokala ungdomsorganisationernas verksamhet ändå har i resp. kommuner och landstingsområden. Alltnog är detta en högeligen remarkabel viljeyttring från utskottets sida, och detta torde ovedersägligen ge betydligt mera av både tyngd och bredd åt det förslag som ursprungligen lades fram i propositionen. I och med denna utskottets skrivning torde man kunna påstå att motionerna 1885 av herrar Fridolfsson och Nilsson i Agnäs, 1900 av herr Sellgren m.fl. och 1914 av herrar Johansson i Skärstad och Raneskog —- för att nu nämna tre stycken — blivit beaktade på så vis att de ungdomsorganisationer som just för tillfället inte kan räknas in i den generella bidragsgruppen dock står så att säga med fötterna inne i denna. Det ankommer nu blott på dem själva att genom eget initiativ putta in sig själva i det bidragsmottagande organisationssällskapet. Inledningsvis dristade jag mig att framhålla den åsikten att kulturutskottets betänkande var rätt remarkabelt. I tankarna faller då utskottets viljeyttring angående bidragskonstruktionen, dvs. frågan om bidragets slutsumma till både lokal och central verksamhet skall vara av karaktären reservationseller förslagsanslag. Detta är ett problem som blötts och stötts i många oherrans år här i kammaren. Alla känner vi väl till hur principen med reservationsanslag — knäsatt av f.d. statsrådet Camilla Odhnoff — slagit ut. Inga hårda ord över fru Odhnoff, men den bidragskonstruktion som i varje fall i hennes namn blev lagfäst av Svea rikes riksdag fick ju konsekvenser som blev herostratiskt ryktbara, i varje fall i de kretsar som drabbades av denna konstruktion, dvs. ungdomsorganisationerna. Sällan har en ädel tanke om ungdomens bästa, vilken onekligen föresvävade statsrådet, övergått så intensivt i eftertankens kranka blekhet eller om man så vill i eftertankens bleka krankhet. Från början var det som bekant tänkt att det för varje sammankomst skulle utgå ett bidrag på 10 kr. I och med att reservationsanslaget av olika orsaker aldrig blev stort nog kom dessa tiokronorsbidrag att bli ett ouppnåeligt mål. Konstruktionen med reservationsanslag blev sålunda en direkt hämsko när det gällde att nå upp till det önskade tiokronorsmålet. När nu ett enhälligt kulturutskott gått in för att föreslå riksdagen en övergång från reservationstill förslagsanslag i fråga om både centralt och lokalt stöd har ett stort steg tagits framåt. Nu ges det möjligheter att successivt bygga upp ett lokalt stöd som så småningom kan närma sig det tänkta målet — 10 kr. per sammankomst. Nu kan man redan från början på varje budgetår bestämma en viss fixerad summa per sammankomst. Detta har också det goda med sig att organisationerna och klubbarna redan på förhand vet vad de har att räkna med och inte som f.n. behöver tro att de skall få exempelvis 10 kr. men i själva verket får en betydligt lägre summa. Detta ger naturligtvis mer flexibla anslagssummor, men med den statistik som numera står till buds torde antalet sammankomster kunna beräknas relativt exakt och överskridandet av de tänkta summorna bli måttfulla. Vi moderater är dock inte beredda att i år höja anslagssummorna av finansiella skäl, men vi förväntar oss att det successiva uppbyggandet av stödet kan påbörjas nästa år. Av samma ekonomiska orsaker är vi inte heller beredda att just i år dessutom sänka åldersgränsen från 12 till 7 år för att erhålla lokalt bidrag. Övergången till förslagsanslag är ett så stort steg, att vi anser att man först bör se verkningarna av detta. Därför torde kanhända nästa steg bli en sänkning av ålderskriteriet. Vid utskottets betänkande är fogad en reservation från de moderata ledamöterna. Det gäller frågan huruvida de politiska ungdomsförbunden skall erhålla 2 milj.kr. för informationsarbete såsom ett särskilt anslag. Föredragande statsrådet har förklarat sig dela ungdomsrådets uppfattning om nödvändigheten av detta bidrag, men på grund av den anslagshöjning som kommit ungdomsförbunden till del har detta ungdomsrådets äskande t. v. inte förts fram till riksdagens bord. Även kulturutskottets majoritet faller med samma anda och samma ord in i statsrådets suck och avstyrker t. v. de motioner, vilka yrka på ett anslag av 2 miljoner. Till denna utskottsmajoritet hör även de moderata ledamöterna, och därmed borde ju allt vara frid och fröjd. Men så lätt kanske inte kulturutskottet bör komma undan. Man bör ju ej prisa dag förrän sol gått ned — som ordspråket lyder. Att det är av synnerligen stor vikt att ungdomen erhåller upplysning om politik, politiska partier och demokrati etc. är oomtvistat, i synnerhet sedan man tagit del av den undersökning om intresset för och kunskaperna om vårt lands politiska liv hos ungdom mellan 15 och 18 år. Denna undersökning har utförts av statens ungdomsråd. Där kan man sålunda utläsa att 64 96 av dagens 15-18-åringar inte kan ange en enda som de tycker viktig politisk fråga. Av undersökningen framgick vidare att 31 9 var klart negativa till politik över huvud taget. År 1973 var siffran 23 96. Men att därför särskilt anslag skall utgå till de politiska ungdomsförbunden, anser vi inte vara särskilt välbefogat eller välbetänkt. Vi har ju etablerade partier med ungdomsförbund. Då vore det betydligt rim ligare att i så fall öka bidraget till varje parti, och sedan finge vart och ett av dem fördela sina pengar på resp. ungdomsförbund efter eget gottfinnande. F. ö. skulle detta med särskilt bidrag till de politiska förbunden bara för att en del ungdom är politiskt ointresserad kunna bli ett prejudikat. Nästa organisation som klappar på dörren för att få bidrag blir kanske de olika kvinnoförbunden. Det finns mig veterligt många kvinnor som är vanvördigt ointresserade av politik och samhällsproblem i stort, vilket då alltså skulle innebära en godtagbar grund för att få bidrag. Sedan kan det bli andra mer eller mindre politiskt inriktade organisationer som kommer fram för att söka bidrag. Till slut ber jag med detta, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 5 vid utskottsbetänkandet.

Fru talman! Alla människor - vem man än talar med — är överens om att arbetet bland ungdomen spelar en allt viktigare roll i vårt samhälle i dag. Den målsättning som statens ungdomsråds arbetsgrupp formulerat för detta arbete och som lyder: ”Ungdomspolitiken skall medverka till att utveckla demokratin, stimulera till samhällsengagemang, skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet mellan individer och mellan grupper i samhället” är man inte heller i ord motståndare till. Skiljelinjerna kommer fram då det gäller frågan om hur vi skall uppnå denna målsättning. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1913 i anledning av propositionen 14 formulerat sin syn på två av problemen, nämligen hur man skall lämna stöd till den lokala verksamheten — det s.k. lokala aktivitetsstödet — och dessutom har vi tagit upp problemet om vikten av att det idéförankrade ungdomsarbetet får ett bättre stöd från samhällets sida. Förutom detta har vi vid ett flertal tidigare tillfällen tagit upp frågan om åldersgränsens sänkning till 7 år när det gäller det lokala aktivitetsstödet. Låt mig först få beröra den viktiga frågan om detta lokala aktivitetsstöd. Det är ju inte precis första gången vi diskuterar denna fråga här i kammaren och problemet med anslagets natur som ett reservationsanslag kontra ett förslagsanslag. Vi anser inte att målsättningen om 10 kr. per aktivitet i dag skall frångås. Denna målsättning fastslogs av riksdagen då bidragssystemet utformades år 1971 med den reservationen, att beloppet skulle kunna behöva sättas lägre i den mån antalet bidragsberättigade aktiviteter skulle bli så stort att tillräckligt reservationsanslag inte skulle räcka till. Så har tyvärr också blivit fallet — tyvärr kan man givetvis inte säga när det gäller att antalet aktiviteter har ökat, men väl när det handlar om att bidraget på 10 kr. har krympt alltmer under årens lopp och aldrig någon gång uppnåtts helt. Ungdomsorganisationerna har inte fått den där tian utan betydligt mindre belopp år efter år. Stödet har ju verkat så att ju fler aktiviteter desto mindre pengar. Av denna anledning har vänsterpartiet kommunisterna också under tidigare år motionerat om att anslaget skulle utgå som ett förslagsanslag, men tyvärr har vi fått avslag på detta. Nu i år har utskottet äntligen gått med på att anslaget till den lokala verksamheten skall utgå som ett förslagsanslag, men då skall man samtidigt frångå målsättningen 10 kr. Vi kan för vår del inte finna att det på något sätt kan vara korrekt mot ungdomsorganisationerna att nu, fyra år efter det att målsättningen sattes till 10 kr., göra en justering nedåt av detta belopp. Den ekonomiska utvecklingen har ju varit sådan, att målsättningsbeloppet i stället borde ha höjts för att kompensera olika slag av fördyringar som har ägt rum. Men vi har inte yrkat på någon höjning utan fasthåller vid vad som beslutades som målsättning för fyra år sedan; alltså 10 kr. Däremot kan vi inte gå med på att nu fastslå att detta belopp skulle minskas, vilket det kommer att göra trots förslagsanslaget om man följer utskottsmajoritetens yrkande på att beloppet nästa budgetår skulle bli lika stort — jag skulle vilja säga lika litet — som innevarande budgetår. Fröken Eliasson sade att det var helt orealistiskt av oss att begära en så låg summa till det lokala aktivitetsstödet då vi gått på skolöverstyrelsens äskande. Men när anslagets natur är förslagsanslag får det överskridas om vi fasthåller vid 10 kr. som målsättning. Jag vill yrka bifall till reservationen 3 som fogats till kulturutskottets betänkande nr 9, och skulle denna inte bifallas så ansluter vi oss givetvis i andra hand till reservationen 2. Jag vill nu övergå till att behandla reservationen 4, som gäller bidrag till det politiska informationsarbetet och den uppsökande verksamheten bland ungdomar. I vår motion nr 1913 har vi ganska utförligt motiverat varför vi i likhet med statens ungdomsråd anser att ett dylikt bidrag bör utgå och pekat på att samhället i dag bör pröva möjligheten att ge ett speciellt stöd till de politiska ungdomsförbundens informationsarbete och uppsökande verksamhet. Ett sådant stöd är ytterst angeläget och har fått ökad aktualitet bl.a. och inte minst därför att rösträttsåldern har sänkts till 18 år. Statens ungdomsråd har bedrivit försöksverksamhet i Köping, Mölndal och Östersund. Dessa undersökningar visar att stora ungdomsgrupper är föga intresserade av t.ex. politik och samhällsfrågor. Inställningen till de politiska organisationerna och politisk verksamhet över huvud taget präglas av likgiltighet och negativism. Det har också framkommit genom dessa undersökningar att det existerar klara skillnader mellan olika ungdomsgruppers intresse för politik. De gymnasistgrupper, främst på de teoretiska linjerna, som ingick i undersökningen sade sig ha betydligt större intresse för politik än de ungdomar som förvärvsarbetade. Vidare noterades att förvärvsarbetande flickor är mest negativt inställda till politik, medan flickor på gymnasiet är mindre negativt inställda till politik än sina manliga kamrater. Delar man upp ungdomarna efter socialgrupp får man ett regelbundet mönster som visar att det största politiska intresset finns bland ungdomar i socialgrupp 1 och det minsta politiska intresset bland ungdomar i socialgrupp 3. Vänsterpartiet kommunisterna är överens med ungdomsrådets bedömning att det bristande intresset för politik och samhällsfrågor hos stora ungdomsgrupper är verkligt oroande för ett demokratiskt samhälles utveckling. Och den socialdemokratiska regeringen borde väl vara än mer oroad över resultaten efter en regeringstid på 40 år. Hur har man egentligen från socialdemokratiskt håll lyckats fostra och upplysa ungdomarna i vårt land när, som här nämndes, 64 96 av dagens 15-18-åringar inte ens kan ange en enda politisk fråga som de tycker är viktig? Eller när 50 26 av ungdomarna på frågan om vad de uppskattade mest i det svenska samhället svarade: ingenting. Föreligger här inte en så stor miss att regeringspartiet verkligen omgående måste ta sig en mycket allvarlig funderare på orsakerna till de undersökningsresultat som framkommit nu efter så lång tid av socialdemokratiskt regeringsinnehav? Föredragande statsrådet säger visserligen i propositionen 14 att hon delar uppfattningen att det politiska ungdomsarbetet kan behöva ett särskilt stöd. Trots detta är hon emellertid inte beredd att nu föreslå något sådant med hänsyn till, som det heter, att stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet räknats upp så kraftigt. Vänsterpartiet kommunisterna delar inte denna uppfattning även om en nödvändig uppräkning med 6 milj.kr. skett till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. I stället skulle ju också regeringen ta vara på bl.a. denna chans att kunna ge ett extra stöd till de politiska ungdomsorganisationerna och deras informationsverksamhet och uppsökande verksamhet. Vi anser det därför klart befogat att de av ungdomsrådet föreslagna 2 miljonerna utgår till de politiska ungdomsorganisationerna fr.o.m. nästa budgetår, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 4. Fru talman! Det lokala aktivitetsstödet utgår inte till ungdom i åldern 7-12 år. Från vpk:s sida har vi under tidigare år, som jag nämnde, sökt få med även denna åldersgrupp i stödformen. Flera ungdomsorganisationer har under senare år blivit medvetna om den stora betydelsen av arbetet bland ungdom just i denna åldersgrupp. Man har också på olika sätt försökt att förstärka sin verksamhet bland dessa ungdomar. Detta har möjliggjorts dels genom att åldersgränsen för bidrag till ungdomsledarutbildningen har sänkts, dels genom att bidrag utgått till försöksverksamhet bland ungdom mellan 7 och 12 år med medel ur allmänna arvsfonden, de s.k. Camillapengarna, dels också genom att kommunala pengar ibland har anslagits. Verksamheten bland ungdom i åldrarna 7-12 år är emellertid fortfarande mycket ekonomiskt betungande för organisationerna. Det är där för helt rimligt att omgående sänka denna gräns vad gäller medlemsålder till 7 år för det lokala aktivitetsstödet. Detta har i år yrkats i två motioner, nr 1920 yrkande 2 av herrar Rämgård och Andersson i Edsbro, och nr 514 yrkande nr 1 av herrar Ångström och Olsson i Kil. Dessa yrkanden anser vi bör bifallas. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 vid kulturutskottets betänkande nr 9.

Fru talman! I propositionen 14 om statligt stöd till ungdomsorganisationerna ges en översiktlig bild av hur motiven till det samhälleliga stödet har förändrats under de gångna åren. Det framhålls därvid att folkrörelserna har utgjort viktiga instrument för utvecklingen av vår demokrati. Inom folkrörelserna har barnoch ungdomsverksamheten spelat en stor roll. Detta arbete bedrevs emellertid ganska länge utan samhälleligt stöd. Det motiverades av att organisationernas frihet skulle kunna komma i fara om samhället lämnade ekonomiska bidrag. Det dröjde ända fram till 1954 — alltså endast 20 år tillbaka i tiden — innan statligt stöd till ungdomsorganisationerna infördes. Motiven för det statliga stödet var som framhållits i propositionen främst socialpreventiva. Det var inte organisationernas egna mål och syften som utgjorde utgångspunkten. Endast verksamheter med neutralt innehåll godtogs för bidragsgivning. Religiös och politisk propaganda var i sammanhanget diskvalificerande. Det dröjde en bra bit in på 1960-talet innan man från samhällets sida insåg att organisationer med ett idéburet syfte kunde och borde ekonomiskt stödjas. Denna insikt har successivt förstärkts under senare år och det är glädjande. Herr Nissers anförande här tidigare framstod emellertid för mig som något av ett återfall i 1950 talets socialpreventiva synsätt. Den proposition om statligt stöd till ungdomsorganisationerna som vi nu behandlar utgör ytterligare ett steg på vägen mot ökad frihet för organisationerna att utifrån sina egna värderingar, med ekonomiskt stöd från samhället, forma sin verksamhet. Det sägs i propositionen att föreningslivet genom insatser på fritidsområdet i samverkan med t.ex. skolor, ungdomsgårdar och fritidshem kan bidra till att förnya samhällsarbetet. Denna verksamhet kan också stimulera de egna medlemmarna till ett fördjupat engagemang genom att föreningarna tilldelas ansvarsfulla uppgifter och kan påverka det direkta samhällsarbetet. Ifrån att tidigare ha reserverat statligt stöd endast till neutral verksamhet har vi nu kommit så långt att vi vill stimulera ungdomsorganisationer till att genom sin aktivitet påverka samhällsarbetet. Det är en glädjande utveckling som på det sättet har skett. Det sägs vidare att föreningslivets medverkan i det direkta samhällsarbetet måste utvecklas och ske på föreningslivets egna villkor. Jag citerar en mening i propositionen, där det heter: ”Det är den speciella prägel eller särart varje ungdomsorganisation har som är den värdefulla och unika resurs med vilken föreningslivet kan berika samhällsarbetet.” Jag vill uttrycka glädje och tillfredsställelse över att dessa tankar så klart har formulerats i propositionen. Ungdomsorganisationerna har gjort sig väl förtjänta av den myndighetsförklaringen. Den markering av folkrörelsernas betydelsefulla roll som regering och riksdag har gjort i samband med fastställande av målen för den statliga kulturpolitiken får genom den proposition som vi nu behandlar en uppföljning på ett för folkrörelsernas framtid viktigt område. Utskottets arbete med föreliggande proposition och motioner har föranlett långa överläggningar. Det bidragssystem som föreslås i propositionen är utarbetat med målsättningen att vara enkelt, lätthanterligt och rättvist. Det skall därtill främja aktivitet utan att styra form och innehåll i organisationernas verksamhet. Utskottet har konstaterat att det är förenat med betydande svårigheter att forma ett sådant bidragssystem som uppfyller alla dessa kriterier. Det helt övervägande antalet organisationer är helt tillfredsställt med den gjorda konstruktionen, men vissa gränsfall har visat sig uppkomma. Utskottet har velat slå vakt om det föreslagna regelsystemet men anfört, att det kan vara motiverat med ett statligt stöd till en organisation även om den inte i alla delar uppfyller de krav som uppställts för det generella stödet till central verksamhet. Utskottet har, som jag sade, efter långa överläggningar nått fram till enhällighet även på denna punkt. Jag tror mig veta att ungdomsorganisationerna själva uppskattar att en sådan enighet kunnat nås beträffande kriterierna för det statliga ungdomsstödet. På några punkter föreligger dock reservationer. Fru Ryding vill sänka åldersgränsen för erhållande av lokalt stöd till sju år. Denna fråga har ett samband med frågan om översynen av samhällets totala stöd till ungdomsverksamheten. Det framhålls i propositionen att ungdomsorganisationerna velat se en samordning av stödet till ungdomsorganisationerna med de förslag som kan bli resultatet av barnstugeutredningens och SIA:s betänkanden. Det kan väl också sägas att en sänkning av åldersgränsen för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd, enligt de beräkningar som har tillställts utskottet, skulle innebära en kostnadsökning med över 10 milj.kr. Det rör sig således om betydande belopp, vilket kan vara ytterligare ett motiv för att en samordning med andra stödformer bör ske. Utskottet avstyrker därför förslaget om sänkning av åldersgränsen. I reservationen 2, som är undertecknad av centerpartiets och folkpartiets representanter i utskottet, begärs en höjning av anslagsbeloppet till statligt lokalt aktivitetsstöd med ytterligare 10 milj.kr. utöver en höjning med 3 milj.kr. som föreslås i propositonen. I reservationen 3 av fru Ryding begärs på denna punkt en ökning med 1,5 milj.kr. utöver propositionens förslag. Utskottet har, som tidigare framhållits, nått fram till enighet om att på detta område ändra anslagets karaktär från reservationsanslag till förslagsanslag. Majoriteten anser sig emellertid inte kunna tillstyrka en höj ning av det totala anslagsbeloppet. Vid övergången från reservationsanslag till förslagsanslag är det förenat med vissa svårigheter att beräkna beloppet per sammankomst. Det kan nämnas att med tillämpande av nuvarande fördelningsprinciper skulle stödet per sammankomst för budgetåret 1973/74 ha uppgått till 7:53 kr. Mycket tyder på att sammankomstbidraget innevarande år kommer att ligga väsentligt högre. Utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen skall överlåta till regeringen att fastställa sammankomstbidragets storlek sedan utfallet för innevarande år är känt. Beloppet får då enligt utskottets mening inte sättas lägre än för innevarande budgetår. Med den anslagsökning som sker med 3 milj.kr. bör utrymme för en viss aktivitetsökning kunna ske samtidigt som sammankomstbidraget kan höjas väsentligt i förhållande till föregående budgetår. Reservationerna 2 och 3 syftar till ett fastställande av bidragsbeloppet per sammankomst till 10 kr. I båda reservationerna förordar man liksom utskottsmajoriteten förslagsanslag, men vad gäller beräkningen av anslagsbeloppet skiljer det 8,5 milj.kr. mellan reservationen 2 och reservationen 3. Det tyder på vissa svårigheter att göra beräkningar av det här slaget. Med hänvisning till vad jag tidigare har sagt vågar jag uttala förhoppningen att bidragsbeloppet per sammankomst skall komma en bra bit på vägen mot de 10 kr. som länge varit målsättningen, men som bidragsgivningen hittills inte nått i närheten av. Fröken Eliasson har tidigare efterfrågat varför vi inte preciserar beloppet per sammankomst. Jag har med det jag anfört försökt svara på den frågan. Det är svårt att beräkna beloppet vid övergången mellan två anslagsformer. Låt mig också peka på att i centerpartiets partimotion på den här punkten gavs ingen garanti för de 10 kronorna per sammankomst. Centerpartiet motionerade om fortsatt tillämpning av reservationsanslag med en höjning till 35 milj.kr. Plötsligt ändrade man budet, och i stället för en höjning i förhållande till propositionen på 1,5 milj.kr. höjer man till 10 milj.kr. på ett bräde. Men motionen innehöll som sagt inte någon garanti för de 10 kr. som man nu talar så energiskt för. Fru Ryding tolkar utskottets skrivning så, att beloppet skulle sättas lika lågt — jag tror att hon använde den formuleringen —- som tidigare. Vi har sagt att det inte får sättas lägre. Det innebär att det kan komma att sättas högre, om beräkningarna ger vid handen att det finns utrymme för ett sådant högre belopp inom ramen för det totala anslag som majoriteten i utskottet förordar. Beträffande reservationen 4 av fru Ryding angående ett särskilt stöd till de politiska ungdomsorganisationerna vill jag framhålla att utskottet har uttalat förståelse för detta krav. Föredragande statsrådet skriver också i propositionen att hon delar ungdomsrådets uppfattning att det politiska ungdomsarbetet kan behöva ett särskilt stöd. Men med hänsyn till den kraftiga uppräkning av stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet som nu sker — och det omfattar även de politiska ungdoms organisationerna — har hon inte varit beredd att nu tillstyrka ett särskilt stöd till de politiska ungdomsorganisationerna. Utskottets majoritet gör samma bedömning. Vi har därför inte heller haft anledning att i utskottet ta upp någon diskussion angående de skilda fördelningsprinciper för ett sådant särskilt stöd som kommit till uttryck i centerpartiets resp. vpk:s motioner. Här frågar fru Ryding om inte socialdemokraterna är oroade över det ringa politiska intresse hos ungdomarna som har redovisats i vissa undersökningar. Vi har väl alla anledning att känna oro över detta, och vi hoppas självfallet att vi på olika sätt skall kunna stimulera också de politiska ungdomsorganisationerna till att stärka sin aktivitet. Det är angeläget inte minst mot bakgrunden av den sänkning av rösträttsåldern som vi nu kommer att tillämpa. Men som jag sagt ingår ju de politiska ungdomsorganisationerna bland de organisationer som nu får ett kraftigt ökat stöd. Därtill är att säga att den här frågan inte är så enkel att den kan lösas bara genom ytterligare någon miljon kronor i anslag. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 9 på samtliga punkter.
Herr talman! Det senaste herr Andersson i Lycksele sade — att frågan om det politiska intresset bland ungdomen inte är så enkel att den kan lösas med ytterligare några miljoner kronor — är ju alldeles riktigt. Men jag sade i mitt anförande att det är en chans att hjälpa till att motverka den pessimism och den brist på aktivitet och intresse som finns bland ungdomen i dag. Det är nog riktigt att alla kan vara oroade. Men det är i alla fall regeringen som skall ta initiativ för att råda bot på den oron. Nu fanns en chans att lämna några miljoner kronor till detta arbete, vilket vi har yrkat i vår reservation. Jag vidhåller att vi skall rösta på den. Herr Andersson säger att vi inte kan ändra åldersgränsen nu därför att den har samband med den översyn som görs av barnstugeutredningen och SIA. Men inte tror väl herr Andersson att den översynen skulle resultera i att man åter skulle höja åldersgränsen? Det kan jag aldrig föreställa mig, och om så skulle ske kommer vi att protestera. Därför tycker jag att man mycket väl redan nu skall kunna sänka åldersgränsen till sju år för bidragsberättigande till lokal aktivitet. Jag vet att många ungdomsorganisationer har stora ekonomiska svårigheter. Det kostar kanske mer pengar att bedriva ungdomsarbete just bland denna åldersgrupp. Herr Andersson säger att han inte vill vara med om att öka det totala beloppet till det lokala aktivitetsstödet men är med på ett förslagsanslag. Det fattar jag inte riktigt. Om man är med på ett förslagsanslag, så måste man väl vara med på att kunna öka också det totala beloppet. Annars kunde ju anslaget ha stått kvar som ett reservationsanslag som inte fick överskridas. Jag tycker det riktiga är att man fasthåller vid 10 kr. som målsättning och att man går över till förslagsanslag. Summan av förslagsanslaget kan givetvis diskuteras, men det får ju överskridas. Jag vidhåller också detta yrkande.
Herr talman! Jag har inte anledning att kommentera inledningen till herr Anderssons i Lycksele anförande. Det var ju närmast en intern uppgörelse inom den socialdemokratiska och moderata utskottsmajoriteten. Herr Andersson hävdar emellertid att det är svårt att beräkna vad en övergång från reservationsanslag till förslagsanslag kommer att innebära. Men svårigheten, herr Andersson, ligger inte i anslagets natur. Har man avsikten att organisationerna skall få 10 kr. per sammankomst, så är det antalet sammankomster som är osäkerhetsfaktorn i sammanhanget. Det är intressant att notera att herr Andersson i Lycksele säger att mycket tyder på att man under innevarande år kommer upp till ett bidragsbelopp som är väsentligt högre än tidigare. Det var sannolikheten av att så blir fallet som gav mig anledning att i mitt inlägg fråga vad utskottsmajoriteten menar med att utgångspunkten skall vara att bidraget inte sätts lägre än under innevarande budgetår och att det är önskvärt att bidraget blir minst lika högt. Eftersom man inte är beredd att höja anslaget måste väl detta tolkas så att utskottsmajoriteten inte vill garantera att bidragsnivån kan upprätthållas utan att man medger att det kan bli lägre bidrag nästa år. Det är inte något glädjande besked till organisationerna. Det var detta som också gav mig anledning att ställa frågan om herr Andersson i Lycksele menar att det här är ett inslag i en framåtsiktande ungdomspolitik. I centermotionen ges inga garantier för att tiokronorsmålet nu kommer att uppnås, säger herr Andersson i Lycksele. Som framgick av mitt anförande har vi i den här omgången när det läggs ew regeringsförslag om ett nytt stödsystem prioriterat principerna för hur det centrala stödet skall se ut, och vi har delvis fått. utskottet med oss på de förslag vi framlagt. Men vi har sagt att när man går över till förslagsanslag, skall man också ta konsekvenserna av en sådan övergång — det vill utskottsmajoriteten beklagligtvis inte göra. Det är enkelt att konstatera att gör vi en övergång till förslagsanslag behövs det åtskilliga miljoner till. Jag beklagar att fru Ryding inte vill vara med om att klarlägga för kammarens ledamöter att det här ställer krav på ökade anslag. Jag tycker det är värdefullt om man är så hederlig att man redovisar vilka belopp det är fråga om.

Herr talman! Jag skulle bara vilja rikta några ord först till herr Andersson i Lycksele. Jag tror att jag har blivit litet missuppfattad. Jag sade att vi får inte bara se till den rena sysselsättningen när det gäller ungdomsorganisationerna, utan vi måste även räkna med deras stora betydelse socialpreventivt. Det är inget återfall i tänkesätt från 1950-talet — det är bara konstaterandet av faktum att ungdomsorganisationerna har stor betydelse också socialpreventivt. Detta innebär ju inte att man skall ge ungdomsorganisationerna pengar bara för att de har betydelse i detta avseende, utan jag menade att de har betydelse på många områden. Vad gäller förslagsanslag kontra reservationsanslag har vi, om jag inte minns fel, i utskottet under många år velat ha ett klarläggande av hur många sammankomster etc. som finns att redovisa. Nu börjar vi få statistik över detta, och vi kan alltså med en viss säkerhet övergå till förslagsanslagsprincipen utan att därför behöva vara rädda för att det skall bli kolossala skillnader i anslagsslutsummorna. Det måste ju, om inte annat, vara väldigt svårt för finansministern ifall det blir alltför stora variationer i anslagen. Detta behöver vi som sagt inte befara nu. Därför menar vi moderater, som ju tillhör majoriteten i detta fall, att man fr.o.m. nästa år skall kunna bestämma dels det ungefärliga antalet sammankomster, dels det bidrag per sammankomst som är nationalekonomiskt vettigt, om jag så får säga.

Herr talman! Jag tycker att det råder förvirring om vad förslagsanslagsprincipen innebär. Om förvirringen är medveten eller omedveten skall jag låta vara osagt. Klart är att när vi går in för förslagsanslag väljer vi en anslagsform där beloppet kan komma att överskridas. Ökningen av det totala anslaget i propositionen är 3 milj.kr. från innevarande budgetår till nästa budgetår - 10 96 således. Det är en väsentlig ökning, och vi menar att bidraget per sammankomst nu bör beräknas utifrån denna nivå. Då vi får fram antalet sammankomster under innevarande budgetår, vilket det kommer att föreligga uppgifter om i mitten av juli, är det ganska enkelt för regeringen att beräkna vad det kommer att finnas för utrymme inom ramen för de 33,5 miljonerna. Då kan den ange ett fast belopp per sammankomst och gå ut till ungdomsorganisationerna och ange hur stort det blir. Utskottet har sagt att beloppet inte får sättas lägre än under föregående budgetår. Jag tycker att det är en fullt tillfredsställande princip vid övergången mellan två anslagsformer. I fortsättningen kommer ju denna problematik inte att behöva föreligga. Fröken Eliasson pekade på en svag punkt i reservation 3. Där slår fru Ryding fast att beloppet per sammankomst skall vara 10 kr. men fru Ryding bedrar i varje fall sig själv när hon säger att det då räcker med 35 milj.kr. De beräkningar som nu kan göras pekar på att det inte kommer att räcka. Men självfallet hoppas vi att komma ett gott stycke närmare de 10 kr. som har varit målsättningen, en målsättning som vi hittills aldrig har kommit i närheten av. Den bidragsform som vi nu föreslår är en klar förbättring i förhållande till den tidigare, och vi är självfallet glada för att vi har fått majoritet för det förslaget. Låt mig än en gång betona att det är en ökning på 10 96, dvs. totalt 3 milj.kr.
Herr talman! Jag noterar att majoritetens talesman inte kan göra några utfästelser om att man för nästa år åtminstone kan räkna med ett oförändrat belopp per sammankomst. Om nämligen situationen är den att vi för detta budgetår får ett bidrag per sammankomst av storleksordningen 8 kr. eller däröver, så sprängs de ramar som utskottsmajoriteten har angivit. Och eftersom herr Andersson i Lycksele har klargjort att regeringen skall sätta sig ned och räkna på vad det inom ramen 33,5 milj.kr. finns för utrymme för att sätta upp ett bidragsbelopp kan detta inte tolkas som något annat än att om bidragsbeloppet i år blir 8 kr. eller däröver och antalet sammankomster inte sjunker, så måste bidragsbeloppet sättas lägre nästa år. Vad sedan gäller skillnaden i de belopp som anges i centerreservationen och vpk-reservationen så bygger den uteslutande på ett misstag av fru Ryding om skolöverstyrelsens beräkningar. Om man går till vpk:s motion, så ser man också där att det står klart och tydligt att sätter man beloppet till 10 kr. per sammankomst, så kommer det enligt skolöverstyrelsens beräkningar att gå åt 43,3 milj. Det är inte särskilt komplicerat. Jag tycker ändå att denna debatt och de funderingar och förslag som framkommit visat att det finns ett klart behov av att vi får en översyn av samhällets totala stöd till ungdomsverksamheten. Om fru statsrådet Hjelm-Wallén har för avsikt att delta i debatten skulle det vara av stort värde att få ett besked om hur utredningsarbetet fortsättningsvis kommer att bedrivas. Riksdagen har begärt att arbetet skall bedrivas under medverkan av bidragsgivare och bidragsmottagare. Det finns t.ex. en framställning från Kommunförbundet om att få delta i det arbetet. Det vore som sagt värdefullt om statsrådet kunde ge besked på den punkten.
Herr talman! Jag har aldrig sagt, herr Andersson i Lycksele, och jag har inte velat lura mig själv eller andra genom att påstå, att det skulle räcka med 35 miljoner, om man vidhåller målsättningen 10 kr. per sammankomst. Och eftersom vi inte vill ändra på den målsättningen har vi förordat ett förslagsanslag. Skolöverstyrelsen har yrkat på en ökning med 4,5 miljoner, och vi har gått på det beloppet men velat göra det till ett förslagsanslag. Som fröken Eliasson har sagt flera gånger i dag beror det sedan på antalet aktiviteter hur stor summan blir. Det är sålunda antalet sammankomster som är basen. Jag är fullt medveten om det. Likaså är jag medveten om att beloppet säkerligen kommer att överskridas med åtskilliga miljoner. Det hoppas jag också att det gör, eftersom jag inte vill att antalet sammankomster skall gå ned.
Herr talman! Fröken Eliasson säger att beloppet per sammankomst måste sättas lägre nästa år, om inte antalet sammankomster minskar. Jag förstår inte resonemanget. Jag har försökt peka på förhållandet att propositionen och utskottsmajoriteten nu föreslår en höjning av det totala anslagsbeloppet med 10 96, från 30,5 milj.kr. till 33,5 milj.kr. Jag har sagt tidigare i debatten att jag menar att det inom den ramen bör finnas utrymme för såväl en ökad aktivitet som en viss ökning av bidragsbeloppet per sammankomst. Sedan vill jag hålla med om behovet av en samordning — det har vi skrivit i utskottets betänkande. Däri ligger också delvis svaret på fru Rydings reservation beträffande åldersgränsen.